Herr talman! Det här betänkandet, som handlar om jakt och viltvård, har stor betydelse för markägare och jägare, särskilt i glesbygden. Den uråldriga rätten att använda sina marker för jakt var tidigare för många en nödvändighet för att överleva. Numera utgör jakten kanske mer ett rekreationsvärde. Det är därför viktigt att vi inte genom byråkratiska regleringar försvårar och omöjliggör älgjakten, särskilt för mindre markägare. Med all respekt för våra länsstyrelser tror jag ändå inte att dessa är bättre skickade att produktionsanpassa jakten än markägare och jägare. Från 1971 har försöksverksamhet med reglerad älgjakt bedrivits i tre län, bl.a. i Norrbotten. Erfarenheterna av dessa försök har visat att förändringar är nödvändiga. Länsstyrelsen i resp. län har lagt ner ett omfattande och kostsamt arbete utan att man kan säga att påtagliga förbättringar har uppnåtts. Markägare och jägare som av en eller annan anledning ej haft möjlighet eller önskat delta i de registrerade områdena har på sätt och vis diskriminerats. Naturvårdsverket understryker också detta och anför i sin promemoria att nuvarande älgjaktssystem liksom det tidigare systemet med samordnad älgjakt är både dyrt och komplicerat att administrera. Det har inte heller medfört några positiva effekter i fråga om älgjakten eller skötseln av älgstammen, säger naturvårdsverket. Naturvårdsverket föreslår också att registrering skall medges utan särskild prövning för områden med B-licens och skriver: ''En avbyråkratisering av registreringen av dessa områden skulle leda till avsevärda besparingar för länsstyrelserna utan negativ inverkan på älgstammens skötsel.'' Jag delar naturvårdsverkets uppfattning och är förvånad över att detta ej har beaktats i betänkandet. Då uppstår frågan: Värderar man ägande och jakträtt på olika sätt beroende på hur stort området är eller på hur stor markägaren är? Svaret måste enligt min uppfattning vara nej. Så kan vi inte ha det. Den enskildes jakträtt måste säkerställas, utan diskriminerande registreringssystem. I betänkandet har ej heller jakträttsförhållandet inom renskötselområdena berörts. Det är en brist och kan också leda till fortsatta och ökade motsättningar mellan jakträttsinnehavare i renskötselområdena. Betänkandet om jakt och viltvård tillgodoser och garanterar ej de små markägarnas jakträtt, och även i övrigt finns en del brister. Därför anser jag att betänkandet bör återförvisas. Herr talman! Jag vill därmed yrka bifall till Hans

Herr talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till reservation 2, som handlar om riktlinjer för förändringar av bidrags och avgiftssystemet för viltskador. I det stora hela kan frågan om ersättning för viltskada på jordbruksgröda verka vara liten och perifer. För den enskilde som drabbas av dessa skador är det dock mycket allvarligt. En jordbrukare med liten areal har i stort sett inga möjligheter att via avskjutning få ned skaderiskerna. Det innebär att den väg som utskottsmajoriteten visar på många gånger inte existerar i verkligheten. Utskottsmajoriteten har i sin skrivning korrigerat propositionsförslaget i denna del på så sätt att utskottet utesluter inte att det i vissa situationer kan anses uppenbart oskäligt att den skadelidande själv skall svara för kostnaden vid en inträffad viltskada. Majoriteten inser alltså detta. Dess värre drar majoriteten av detta inte någon klar slutsats utan hoppas att regeringen skall uppmärksamma detta problem. Men det skall ju sägas att det påpekande ändå är ett steg framåt. Jag tycker dock inte att detta påpekande räcker. Innan man tittar på hur man skall lösa ersättningsfrågorna vid de situationer som utskottet beskriver, skall man inte avveckla det ersättningssystem som nu finns. Jag har i min reservation pekat på ett par möjliga lösningar. Jag skulle vilja lyfta fram en annan del av betänkandet, nämligen där utskottet skriver om vikten av ett jaktsystem som tillgodoser innehavare av mindre jaktmarker. Det måste enligt min uppfattningt.ex. innebära att när det gäller älgjakten skall områden som inte uppfyller kraven för licensområde också i framtiden kunna registreras för tilldelning av valfritt djur varje år. Blir det några försämringar på den punkten tror jag att den samstämmighet som nu ändå finns definitivt kommer att brytas. Det har sagts tidigare att de små markägarna skall tillförsäkras sin rätt. Det skall vara grundläggande, och det är precis det grundläggande synsättet som vi kristdemokrater har i den frågan. Men vi uppfattar att propositionen och det betänkande som nu har lagts fram inte gör några förändringar på den punkten. Om sådana förslag läggs fram kommer de att tillbakavisas från vår sida.

Herr talman! Jag ämnar diskutera motionen Jo918 Lennart Fremling diskuterade i sitt anförande några aspekter på frågan. Han tittade litet på föryngringstid, internationella aspekter och naturskyddssynpunkter. Ser man på de biologiska grunderna som Lennart Fremling refererade till, finner jag det något märkvärdigt att Lennart Fremling har gjort detta ställningstagande. I Sverige finns det ungefär en miljon ejdrar. Det är naturligtvis svårt att räkna helt och hållet, men det ligger i den storleksordningen. Ungefär 25 000 ejdrar skjuts av. Danskarna har en avskjutning på ungefär 150 000-- 200 000 fåglar. Vad är orsaken till denna snedvridning? Efter parningen flyttar ejdarhannarna, gudingarna, och lägger sig i ''exklusiva herrsällskap'' längre ut i havet. Där ruggar de, för att sedan dra vidare. Det skjuts alltså inte någon mängd ejderhannar att tala om i Sverige. Av biologiska skäl vore det lämpligt att det blir en senvinterjakt på gudingar. Lennart Fremling tar upp de internationella aspekterna. Det finns ett EG-råd som har gjort ett fågelskyddsdirektiv, 79:409, där man bl.a. tar upp att det inte generellt får ske jakt under häckningstiden, men ejdern hör till de arter som man får jaga. Det finns alltså inte någon större anledning till att man inte skulle kunna ha jakt på ejder. Det sägs också att undantaget gäller inom ett visst begränsat område för vissa speciella människor. Följaktligen skulle en dylik licensbelagd vårjakt på hanfågel av ejder helt falla inom ramen för direktivets undantag. Vi har vidare en konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter och deras naturliga miljö, som Sverige ratificerade år 1983. Inte ens där finns det några principella invändningar mot att man skulle få skjuta ejderhanar. Det strider inte mot konventionens principer, så det finns möjligheter, och jag har därför litet svårt att förstå Vad gäller naturskyddet är det här en jakt som betyder mycket för den bofasta skärgårdsbefolkningen. Dessa människor är de som har kunskap om och erfarenheter av skärgårdsförhållandena. Det gör naturligtvis skärgårdsbefolkningen lämpad att utföra ändamålsenlig naturvård i området. Skulle man ha förbud mot vårvinterjakt på ejderhanar innebär det att man fråntar den bofasta skärgårdsbefolkningen ett intresse av att bedriva ett rationellt naturvårdsarbete. Det kan ju tyckas att det är en mindre betydelsefull åtgärd att ge dessa människor tillstånd till denna jakt, men för den bofasta skärgårdsbefolkningen betyder det här mycket. Det ställningsstagande som Lennart Fremling hänvisar till -- att folkpartiet varit emot saken -- stämmer tydligen inte helt och hållet för partiet. Ni har varit med om en flerpartimotion och tillstyrkt förslag om tillstånd till jakt för den bofasta skärgårdsbefolkningen. Det är kanske bara fråga om Lennart Fremlings personliga åsikt, och när vi går till votering kan vi måhända få majoritet för det framlagda förslaget. Jag hoppas att så blir fallet för skärgårdsbefolkningens skull, för naturvårdens skull och för viltvårdens skull. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation

Herr talman! Patrik Norinder vänder sig mot folkpartiets inställning. Vi har alltså samma inställning som socialdemokraterna och vänsterpartiet i den här frågan. Det är förvisso sant att folkpartiet inte har varit enigt -- det finns enskilda riksdagsmän som skrivit på den aktuella motionen under en tidigare mandatperiod och alltså anslutit sig till synpunkterna där. Jag menar emellertid att det här inte är någon stor fråga allmänt sett i det betänkande som vi nu behandlar. Ibland låter det som om det är den viktigaste fråga som regeringspartierna är oense om. Kanske är det så -- då är det bra att regeringspartierna är oense härvidlag, så att vi inte är oense om större frågor än den här.

Herr talman! Jag har sagt att vi har gjort den här intresseavvägningen mellan naturskydd och jakt och dessutom att vi är medvetna om att det finns vissa möjligheter att göra undantag från internationella överenskommelser. Men vi tycker inte att man skall tänja begreppen så långt, för det skulle kunna försvåra Sveriges möjligheter att agera mot länder som utnyttjar undantagsparagrafer i olika internationella konventioner senare.

Herr talman! 1990 fattades här i riksdagen ett stort livsmedelspolitiskt beslut. Då bestämdes att det svenska jordbruket skulle avregleras under en femårsperiod, och det var ett beslut som redan har fått och kommer att få mycket stora konsekvenser. Det var fem av de då sex riksdagspartierna som i huvudsak var överens om att avregleringen var nödvändig. Sedan fanns en mängd delade meningar om hur det här skulle gå till. Att avregleringen skulle ske under en femårsperiod betydde att en hel del av reglerna, om än kanske förändrade, fortfarande finns kvar. En av de delar som finns kvar är att samhället skall ta visst ansvar för det spannmålsöverskott som eventuellt produceras i vårt land. Det gamla systemet fungerade ju så att bonden fick samma ersättning för all spannmål som han producerade, oavsett om vi behövde denna här i landet eller inte. Det som vi inte behöver exporteras till världsmarknadspriser som är mycket lägre än de inhemska priserna. Glappet mellan världsmarknadspriserna och de inhemska priserna finansieras på olika sätt. Bönderna betalar själva avgifter, samhället tar en del av ansvaret via sin statsbudget och i slutändan är naturligtvis också konsumenterna med och finansierar det hela. betydde en rätt mycket större utgift än vad man hade räknat med, för 1990 års spannmålsskörd blev mycket bra. Med det gamla regleringssystemet är det märkligt nog så, att en bra skörd är ett problem i stället för att vara lösningen på problem för människor på olika håll i världen. Det betydde alltså att staten behövde avsätta mer resurser än vad man egentligen tyckte att det fanns utrymme för inom statsbudgeten. Den då nuvarande regeringen väckte förslaget att man för att bekosta en del av vad som behövdes skulle höja prisregleringsavgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Tanken var att eftersom spannmålsodlarna fick en rätt stor del av samhällets samlade stöd till jordbruket kunde de också i andra ändan vara med och finansiera kostnaderna genom att man höjde priserna på de insatsvaror som spannmålsodlingen i stor utsträckning använder. Vi inom vänsterpartiet tyckte att det här var ett acceptabelt förslag, även om vi ansåg att det egentligen var dåligt därför att det naturligtvis alltid är dåligt när man gör hastiga förändringar. Människor har gjort en långtidsplanering, och så förändras genom politiska beslut förutsättningarna, vilket inte är bra. Men vi tyckte ändå, med tanke på det finansiella läget och med tanke på att spannmålsskörden hade varit så god, att det var ett acceptabelt förslag -- man skulle höja avgifterna under en tid framåt tills man så att säga varit med om att betala av kostnaderna. Naturligtvis tyckte vi också att en positiv bieffekt kunde vara att om man höjer avgifterna på insatsvaror så minskar användningen, dvs. det är miljömässigt bra att det just är handelsgödsel och bekämpningsmedel som blir dyrare. Den nya regeringen har inte visat någon större handlingskraft på jordbrukspolitikens område. Man gick ju till val med väldigt många löften om att förändra gränsskyddet och på olika sätt förbättra förhållandena för det svenska jordbruket. Det har man i praktiken inte gjort särskilt mycket åt. Nu tycker man tydligen att man skall visa handlingskraft genom att ändra på det här aktuella beslutet och säga att staten skall ta ytterligare en del av kostnaden genom att avgiftshöjningarna inte skall behöva vara kvar så länge. 200 miljoner skall staten ta tillbaka. Dessa 200 miljoner, som man skall använda till att hjälpa till ytterligare att finansiera spannmålsöverskottet, åstadkommer ett hål någon annanstans, och det blir också inom jordbrukspolitikens område. Pengar som annars skulle ha kommit jordbruket till godo på annat sätt, t.ex. gått till mjölkproducenterna, tas nu i stället till det här. Vi tycker från vänsterpartiets sida att det är fel.

M an skulle i stället ha ett produktionsneutralt stöd. Då beslutades att vi skulle inrätta något som litet slarvigt kallas för kobidrag och som vi från vänsterpartiets sida var emot. Vi menade att vi mycket väl kunde fortsätta med vårt system i avvaktan på att GATT-förhandlingarna skulle ge mer konkreta resultat. Men kobidrag blev det, och som ofta blir fallet med nödlösningar har vi fått dras med dem länge -- det är nu tredje året vi har dem. Kobidragen skall finansieras inom ramen för jordbrukspolitiken, och det är den finansieringen som drabbas av att man går snabbare fram med att reducera avgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Vi tycker från vänsterpartiets sida att det är fel med hänsyn till vad som händer med det svenska jordbruket. Just mjölkproduktionen och det förhållandevis småskaliga jordbruket i skogs och mellanbygder är nu mest illa ute i jordbruksomställningen och är i allra högsta grad i behov av att samhället tar sitt ansvar för att näringen skall kunna överleva. Vi tycker att den nya regeringen genom det här ställningstagandet har valt att visa att det på jordbrukspolitikens område inte är jordbruket i skogs och mellanbygder som man i första hand vill se till utan att det är det mer storskaliga, ensidiga, intensiva, spannmålsodlande jordbruket i landets södra delar som man i första hand vill värna. Vi vänder oss alltså emot det från vänsterpartiets sida och har därför yrkat avslag på denna framställan från regeringen. Jag vill, herr talman, yrka bifall till den meningsyttring från vänsterpartiet som finns fogad till betänkandet.

Herr talman! Vi socialdemokrater tillstyrker att 1 678,5 milj.kr. tillförs jordbruket. Det överensstämmer helt med tidigare åtaganden från statsmakternas sida. Vi har emellertid en helt annan uppfattning än regeringen och jordbruksutskottets majoritet när det gäller fördelningen av dessa medel. Förslaget att överföra 200 milj.kr. till spannmålsodlarna för att betala av kostnaderna för export av spannmålsöverskottet innebär att spannmålsodlarna gynnas ytterligare på bekostnad av de animalieproducerande bönderna. Redan nu är fördelningen av stöd mellan spannmålsproducenter och animalieproducenter ganska orättvis. Enligt de senaste uppgifterna från jordbruksverket har 3,1 miljarder hittills delats ut i omställningsstöd. Den allra största delen av dessa medel har gått till jordbrukare i slättbygderna, bl.a. Skåne, där de stora spannmålsodlarna finns. Vi anser att spannmålsodlarna själva skall bära kostnaderna för sin överskottsproduktion. De skall inte belasta animalieproducenterna genom att djurbidraget reduceras.

Vi socialdemokrater anser dessutom att en sänkning av prisregleringsavgifterna på bekämpningsmedel och handelsgödsel ger fel signaler till näringen när det gäller miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket, särskilt som vi både 1988 och 1991 mycket kraftigt har krävt att kemikalieanvändningen inom jordbruket skall sänkas. Riksdagsbeslutet från år 1988 innebär en halvering av kväveutlakningen från jordbruket fram till år 2000. I internationella överenskommelser har detta mål tidigarelagts och en halvering skall uppnås i särskilt belastade områden redan 1995. Riksdagen har också uttalat att införande av en miljöskatt bör övervägas när prisregleringsavgifterna avskaffas. Men dessförinnan skall det utredas om en skatt är lämplig och vilken skattenivå som i så fall är kostnadseffektiv för att en minskning av kväveläckaget skall ske. Regeringens förslag har såvitt jag förstår inte grundats på någon sådan utredning. Vi kan också konstatera att förbrukningen av handelsgödsel i jordbruket nu minskar, och det är glädjande. För perioden 1990/91 har jordbrukets förbrukning av växtnäring i handelsgödsel minskat -- för kväve med ungefär 11 %. Även i vår omvärld är man nu beredd att gå oss till mötes när det gäller reducering av kväveläckaget. Också av det skälet är förslagen att sänka prisregleringsavgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel helt felaktiga. I betänkandet som vi nu behandlar tas också stödet till trädgårdsnäringen upp. Vi anser att det inte kan vara riktigt att minska den ordinarie bidragsramen för stöd till trädgårdsnäringens rationalisering med 1,1 milj.kr. för att finansiera bidragsramen för stöd till fruktodlingen. Det kan leda till att andra rationaliseringsåtgärder, som investeringar i miljövänlig teknik och energibesparande åtgärder, omintetgörs. Utskottet har också förordat en skyndsam och allsidig utredning av trädgårdsnäringen. Mot den bakgrunden förefaller det i högsta grad inkonsekvent att nu genomföra en minskning av bidragsramen för stöd till trädgårdsnäringens rationalisering. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationer som tillförts utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jag trodde att ledamöterna i den nya regeringen var varma anhängare av marknadsekonomi. Då borde de rimligen inse, att om man höjer priserna på vissa varor minskar efterfrågan. Om man tvärtom sänker kostnaderna för t.ex. handelsgödsel och bekämpningsmedel borde det kunna leda till en ökad efterfrågan. Självfallet får ett beslut av detta slag miljökonsekvenser, även om Lennart Brunander nu försöker låtsas något annat. Jag glömde säga i mitt inledningsanförande att vi ansluter oss till den socialdemokratiska reservationen som finns i betänkandet när det gäller trädgårdsnäringen och finansieringen av stödet till fruktodlingen. Riksdagen har nyss beslutat, på förslag av utskottet, att man skall se över trädgårdsnäringen i en förutsättningslös utredning. Då hade det varit lämpligt att inte börja förändra de befintliga anslagen innan denna utredning är klar. Det är fel att göra på detta sätt. Lennart Brunander säger att regeringen vill värna det svenska jordbruket i hög grad. Det har man inte sett så mycket av efter valet. Det var ett mer påtagligt element före valet, i valrörelsen, när man, påhejade av böndernas intresseorganisations affischkampanjer, sade att man skulle göra både det ena och det andra efter valet. Om man nu verkligen har detta engagemang, hade man kunnat finansiera detta på något annat sätt än att genom att ta pengarna inom ramen för jordbrukspolitiken, så att det drabbar en annan del av jordbruket. Jag tycker att det är mycket beklagligt. Om regeringen inte hade haft så bråttom med sin ekonomiska politik, som går ut på att man skall gynna dem som redan har det bra i samhället och ta från dem som har det sämre ställt, hade regeringen just på detta område kunnat skydda den del av jordbruket som är i störst behov av stöd. Även på detta område visar regeringen mycket tydligt vilka grupper i samhället man gynnar och vilka grupper man inte bryr sig om.
Herr talman! Låt mig börja med att säga till Lennart Brunander att det beslut som har fattats och som nu håller på att förverkligas är mycket genomgripande. Det krävs att vi politiskt följer utvecklingen. Men det är också angeläget att omställningen och det beslut som är fattat genomförs på ett handfast sätt. Jag kan trösta Lennart Brunander med att det inte hade varit någon skillnad när det gäller kobidraget om den socialdemokratiska regeringen hade suttit kvar. Det hade kommit att utbetalas, eftersom det var en del av det beslut som fattades 1990. När det gäller trädgårdsnäringen vill jag säga att det vi nu talar om egentligen inte är någon fråga för den kommande trädgårdsutredningen, tvärtemot vad jordbruksutskottets majoritet framhåller i betänkandet. Den fråga vi nu diskuterar handlar om att begränsa bidragsmedel till en näring som är utsatt för mycket stark internationell konkurrens. Vi måste utnyttja medel också inom andra delar av trädgårdsnäringen än fruktodlingen. I och med att man drar undan dessa pengar, kommer det att bli mycket jobbigt. Med största sannolikhet kommer näringen att gå miste om en del mycket angelägna satsningar, som det inte kommer att finnas resurser till. Det gäller satsningar på bl.a. miljö och energiområdet. När utredningen är klar är skadan redan skedd för länge sedan just på detta område.

Herr talman! Jag måste tyvärr erkänna att jag inte riktigt förstod logiken i resonemanget om att höja och sänka avgifter. Jag tycker dock att logiken i det mera marknadsmässiga resonemanget är tämligen uppenbar. Om man sänker avgifterna ökar förmodligen användningen. I övrigt kan jag bara konstatera att Lennart Brunander med en viss förkärlek ständigt återvänder till att diskutera hur man förhöll sig till den tidigare regeringen. Det bekräftar bara mina misstankar om att centerpartiet inte riktigt har förstått att det inte längre är ett oppositionsparti utan faktiskt numera ingår i regeringen och har att ta ansvar för det som regeringen föreslår till riksdagen.

Herr talman! Jag tappade nästan öronen när jag lyssnade på föregående talare. Jag blev i valrörelsen anklagad för att jag kallade politiker krokodiler. Föregående talare kommer definitivt att av mig i fortsättningen få hederstiteln krokodil, eftersom han tydligen inte har hört något av vad man från turistnäringen har sagt i den här frågan. Den höga momsen skulle vara en tillgång för staten, man skulle få in pengar. Alla vet ju resultatet. Man sade också att folk skulle få mer pengar, eftersom skatterna hade blivit lägre. Vad använder då människor pengarna till? Jo, de åker till andra länder. Alla siffror som i dag finns visar på att detta är fullständig idioti. Jag tänkte här redovisa några siffror, eftersom det finns så mycket siffror. Naturligtvis är siffror också tröttande, men jag kan inte låta bli att ändå redovisa dem. Siffrorna är i och för sig kända, men ingen tycks bry sig om dem. Siffrorna är hela tiden negativa. Turistnäringen är faktiskt världens största, men i Sverige tycker man tydligen inte att branschen är värd någonting. Turistnäringen i världen har gått fram ca 30 % under de senaste åren, men i Sverige är det precis tvärtom. Jag skall redovisa några siffror som visar förändringar i volym och omsättning sedan 1989. Alltihop är fråga om minussiffror -- volym och omsättning har alltså gått ned: Totalt ca 40 000 jobb har försvunnit inom turistnäringen. Detta med turistnäringen är litet komplicerat, och även föregående talare blandade ihop det. Han påstod att nöjesanläggningar skulle få sänkt moms, men det är inte sant. Motorn i turismen får ingen sänkning av momsen. Jag vill jämföra detta med ett ingrepp på en lastbil som inte fungerar. Om man skulle börja reparera flaket och strunta i motorn tror jag inte att bilen skulle gå speciellt bra. Men det är precis det som är tanken i det momsförslag som ligger. Man skall sänka momsen för hotell och restauranger och dessutom för persontransporter när det gäller buss och tåg men inte för bil, och man skall inte heller sänka momsen för temaparker. Man bryr sig över huvud taget inte om det som är själva motorn i hela turistnäringen. Jag skulle vilja veta vilka hotell och restauranger som är så starka att de kan locka turister till olika områden i Sverige. Turistnäringen är ofta förlagd till glesbygd, på Gotland, Öland, osv. Det är alltså fråga om en glesbygdsindustri, och svårigheter inom näringen slår därför mycket hårdare. Det är ofta kvinnor och ungdomar som jobbar inom dessa sysselsättningar. Man vet dessutom att det är mycket kostsamt att skapa ett nytt arbetstillfälle i glesbygden; det kostar uppåt 0,5 milj.kr. Men ändå är det ingen som bryr sig om detta, ändå säger regeringen att man skall skapa nya arbetstillfällen, och man öser in pengar via AMS. Sanningen i fråga om turistnäringen är ju att staten visserligen har fått in 2 miljarder mer netto, men man har fått arbetslösheten, som är en mycket högre kostnad. Man har också fått tusentals konkurser, som har kostat garantilöner -- det är det ingen som tänker på. Det är ganska fantastiskt att läsa statistik över hur det för närvarande ser ut. Fritidsresor med övernattningar i Sverige har gått ner från 1989 till i dag med 33 %. Till utlandet har resorna ökat med 33 %. Två populära turistmål är Finland och De resorna har på ett år gått upp med 90 %. Det säger väl allt om vad folk gör med sina pengar i dag. De turistar inte i Sverige, utan i andra länder. Politikerna sade att det var vädrets fel och turistnäringens eget fel, då den var negativ, att folk åkte någon annanstans. Men det skulle väl vara underligt om turistnäringen inte kunde beskriva sin egen bransch. När den är i kris måste politikerna få veta det. Detta gjordes också innan momsen höjdes, men det var ingen som lyssnade, ingen som brydde sig. Man sade att momsen skulle vara lika för alla, och ändå gjordes undantag för både folkparker och cirkus, av någon oförklarlig anledning. Det här håller naturligtvis inte när vi ser statistiken från Danmark och Norge, där turismen har ökat med 10 %. De hade samma väder och samma ekonomiska klimat som vi. Det är alltså inte orsaken, det kan jag garantera. Det finns hur mycket negativt som helst att säga om vad momsen har åstadkommit för turistnäringen. Det går att rabbla hur mycket siffror som helst. Det finns inga plussiffror i branschen i dag, utan det är en gigantisk minusaffär och behöver inte finansieras ens om momsen tas bort helt. Jag skulle vilja fråga Gyllenhammar och de andra direktörerna i svensk industri om de skulle klara löneökningar på 70 %. I turistbranschen ökade nämligen kostnaderna med 70 % på ett år. Det finns ingen som klarar det. Det är också ganska intressant att veta vad borgerligheten gör i kommuner som Göteborg, Norrköping m.fl., där parkerna är kommunala stiftelser som får underskottsbidrag varje år. Borås fick 10 miljoner i år, och Malmö fick 30 miljoner förra året. Liseberg gick 15 miljoner back i år, och alla de andra parkerna visar minus. Då är frågan: Kommer man att sätta Liseberg, Kolmården, Skansen, Furuvik och de andra parkerna i konkurs? Hur kommer man att göra? Nej, det blir naturligtvis skattemedel även där. Man använder både AMS och skattemedel och alla andra åtgärder för att täppa till de hål som det blir när man för en så idiotisk politik som den här. Irland har visat att det finns möjligheter. Där ändrade man de här dumheterna, och på tre år fördubblade man sin turism. Man sänkte helt enkelt kostnadsläget. Irland var, som Sverige, nästan världsrekordhållare i kostnader. Vi har världens högsta skatter i turistnäringen. Vi har också världens högsta bensinskatter. Många säger att det är Italien som har det, men det är inte sant, för Italien lämnar nämligen tillbaka pengarna till turisterna. Jag såg en annan intressant sak i dag. Svensk turism får subventionera utlandschartern med hundratals miljoner kronor. De som kämpar för att behålla svenskarna i landet och för att locka hit utländska turister betalar i år in 680 milj.kr. i moms för charterturismen och utlandsresandet, som får tillbaka 1,4 miljarder kronor av staten i återbetald moms. Detta är den nya skattereformens häpnadsväckande effekter, som har uppstått sedan utlandschartern jämställts med export. Det är inget annat än en gigantisk baklängesaffär. Vid årsskiftet belades alla företag som sysslar med utlandsresor med moms och jämställdes med andra exportföretag. Detta innebär i praktiken att företagen betalar moms på sina inkomster men också att de kan lyfta moms på sina utgifter. Försäljningen av utlandsresorna är således momsfri samtidigt som företagen kan lyfta moms på sina utgifter för verksamheten i Sverige. Samtidigt får allt turism i Sverige, dvs. resor, hotell, restauranger och liftar, betala moms. För resenäringen uppstår då det delikata förhållandet att de företag som transporterar folk inom Sverige får betala moms, medan trafiken ut över gränserna är momsfri. Med andra ord: Svensk inhemsk turism, som sliter för att behålla gästerna på hemmaplan och locka hit utländska gäster, får i princip subventionera utlandschartern, som gör allt för att skicka svenskar utomlands. Dessutom fanns det ett förslag om att helt slopa charterskatten, och det säger väl allt om vilken status turistnäringen har i landet. När nu Disney och andra kommer att dra i gång i parker i Europa och Sverige har detta kostnadsläge, tror jag inte att det blir speciellt många turister kvar här. Det är djärvt av folkpartiet att våga stå för den här vansinniga politiken. Det är nämligen folkpartiet som på detta sätt vill straffa bl.a. Bert Karlsson, som råkar driva en temapark -- den skall inte ha lägre moms. Tydligen skall hela branschen straffas i det smutsiga politiska spel som pågår. Det säger allt. Därför yrkar jag att vår remiss här anammas.

Herr talman! Eftersom jag av Bert Karlsson blev beskylld för att vara en krokodil, kan jag replikera med att kalla honom för struts, som stoppar huvudet i under marken. Även om Bert Karlsson påstår att en så kraftig momssänkning som Ny Demokrati har föreslagit, på mer än 4 miljarder, icke kommer att föranleda kostnader för statskassan så faller det givetvis på sin orimlighet. Det är ingen som kan bevisa ökade intäkter, åtminstone inte på nämnvärd nivå. Vi socialdemokrater har ett ekonomiskt ansvar, även i opposition. Våra utgifter skall finansieras -- det är en hederskod för oss socialdemokrater. Det vore klädsamt om Ny Demokratis representant också kunde känna samma ansvar. Det är självfallet många faktorer som påverkar en viss nedgång i turistnäringen -- det kan inte förnekas. Människor upplever i dag ett större krismedvetande än någonsin tidigare. Vi befinner oss i en djup konjunktursvacka. Vi har en för svenska förhållanden mycket hög arbetslöshet, och vi har fler nedläggningar och varsel än vi haft sedan 50-talet. Osäkerheten inför morgondagen om hur det blir med jobben är allt större. Detta löser man inte genom att sänka momsen på hotell och restaurangtjänster. I en osäker tid avstår man från extravaganser, Bert Karlsson. Sedan kan man på goda grunder påstå att vi under 80-talets goda år ändock har fått uppleva en överetablering inom hotellbranschen och stugbyarna. Man har med andra ord tillskapat en för stor kostym, och det är detta vi i dag får uppleva och se konsekvenserna av. Skyll inte allt på turistmomsen, Bert Karlsson!